Herr talman! Jag har just i dag på förmiddagen haft ett samtal med läkemedelsutredningens ordförande. Det finns många skäl för att vi behöver få fram utredningens betänkande. Jag vill säga att det pågår en hel del verksamhet. Här har nämnts RFHL. RFHL i Göteborg har fått stöd från regeringen under 1986. RFHL centralt har fått stöd för utveckling av institutionsvården, och förbundet har också fått ett omfattande stöd till den verksamhet som dess läkemedelsgrupp har. Det kommer ytterligare ansökningar, som jag utgår från att regeringen ser positivt på. Vi har också haft diskussioner omkring de här frågorna i regeringens alkoholoch narkotikapolitiska råd, där jag till för någon tid sedan var ordförande och där nu Anna Lindh är ordförande. RFHL finns med även där, och man skall återkommande diskutera dessa frågor också i framtiden. Även i avvaktan på en utredning stöder vi alltså olika insatser på detta område.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till de olika projekt som regeringen stöder. När det gäller konkreta projekt känner jag bara till ett, det s.k. TUB-projektet på S:t Görans sjukhus. Det är givetvis bra att detta projekt finns och att det får stöd, men det omfattar bara sex vårdplatser, och det är en försvinnande liten del med tanke på att det förmodligen finns 80 000 missbrukare i hela landet. Det är också bra att RFHL får ekonomiskt stöd av regeringen. Personligen tycker jag att förbundet borde få ännu mera stöd, för det är den grupp som bäst känner till problemet och har erfarenhet av direkta kontakter med de läkemedelsberoende. Jag uppfattar de sista raderna i interpellationssvaret som mycket positiva. Jag tycker det är bra att statsrådet är beredd att föreslå ytterligare åtgärder när läkemedelsutredningen är klar. Det är väldigt bra att det står på det sättet i svaret, för det är samtidigt en press på den sittande läkemedelsutredningen att ta itu med de här frågorna — och enligt min bedömning kan det kanske behövas. Om man skall förändra policyn i fråga om läkemedelshanteringen — det gäller då främst de lugnande preparaten — kommer man helt klart att komma i konflikt med mäktiga kapitalintressen inom läkemedelsindustrin. Psykofarmaka ligger på tredje plats på försäljningslistan när det gäller läkemedel. På det området omsattes 318 milj.kr. år 1985. Men detta får inte hindra oss från att vidta nödvändiga åtgärder. Det mest angelägna — och det tycker jag att vi kan göra innan läkemedelsutredningen lägger fram sitt betänkande — är att gå ut i en kraftfull informationskampanj bland läkarna i öppenvården. Det är ju de som skriver ut de flesta preparaten, utan att ha tillräcklig utbildning på området. De borde få allmänna råd av socialstyrelsen, vilka skulle vara till stöd. Ett sådant stöd kan de här läkarna behöva också gentemot patienterna. Det är nämligen inte bara så, att läkarna slentrianmässigt förskriver sådana här preparat, utan det är också så, att många patienter är oerhört påstridiga. Patienterna vill absolut ha preparaten i fråga. Men patienterna känner inte alla gånger till vilka biverkningar preparaten ger sedan man slutat ta preparaten. Den informationen bör vi gå ut med på en gång.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag har en känsla av att socialministern verkligen ordentligt har tagit itu med dessa frågor och att hon har funderat över dem efter det att vi framställde våra interpellationer. Vad jag kanske anser vara mest allvarligt är just det som man från vpk:s sida här nyss har uttryckt, nämligen att läkarna så lätt skriver ut tabletter. Dessutom skriver de ut mycket. Man behöver bara be om att få medicin. Jag upplevde detta själv för ett tag sedan. Jag skulle få en tablett som också innehöll ett lugnande medel. Men jag skulle inte ha en tablett som var lugnande utan en tablett som var slemlösande. Jag bad om en liten dos, eftersom jag hade en burk hemma. Ändå fick jag en lika stor burk som den jag redan hade. Jag tyckte att det var underligt, i synnerhet som jag själv inte tål tabletterna i fråga. Trots att man alltså ber om en liten burk får man en stor burk. Jag fann det mycket egendomligt. Därför ansåg jag mig ha anledning att framställa en interpellation i detta sammanhang. Det är min förhoppning att socialministern med kraft tar tag i dessa problem och ser till att utredningen snabbt lägger fram sitt betänkande. Även jag säger: Försök gärna få till stånd en kampanj bland läkarna redan nu. Det är inte bara vi här i riksdagen som debatterar detta, utan det gör man även i mitt hemlän, Östergötlands län. Där har centern motionerat just i dessa frågor. Det är bra att vi således kan gå ut på bred front över hela landet.

Herr talman! Börje Hörnlund har i en interpellation ställt två frågor till industriminister Thage Peterson med anledning av en rekryteringsmässa som länsarbetsnämnden i Stockholms län har genomfört för att få kvalificerade tekniker att söka arbete i Stockholmsregionen. Interpellationen har överlämnats till mig. Den första frågan gäller om en rekryteringsmässa anordnad av arbetsförmedlingen i Stockholms län kan anses förenlig med den regionalpolitik som regeringen vill föra och med målet att sprida den tekniska kompetensen över landet. Den andra frågan gäller vilka insatser regeringen avser vidta för att sprida teknisk kompetens och möjliggöra en rekrytering av kvalificerade tekniker till andra delar av landet. Jag börjar med den senare frågan, som helt enkelt kan besvaras genom att jag erinrar om de beslut som fattats av riksdagen i fråga om regionaloch näringspolitiska insatser de senaste åren, vilka alla syftar till att utveckla näringslivet i landets olika delar. Ökad vikt har därvid lagts på just sådana åtgärder som kommer att förbättra kompetensen i olika avseenden i de utsatta regionerna. Regionalpolitiska insatser har gjorts för att förstärka högskoleutbildningen och forskningen i bl.a. skogslänen. Insatserna har inriktats mot Umeå, Luleå, Kiruna, Östersund och Härnösand/Sundsvall. Det nya utvecklingsprogrammet för Bergslagen innehåller vidare avsevärda resurser — 119 milj.kr. - för teknisk utbildning på alla nivåer, för forskning och för satsningar på teknikcentra. Redan i höst har t.ex. fyra nya tekniska utbildningslinjer startats vid tre av Bergslagens högskolor. Regeringen har också anvisat medel för högskoleutbildning i Blekinge. De regionalpolitiska insatserna har således förstärkts kraftigt. Vid sidan av de avsevärda resurser som har avsatts för att sprida tekniskt kunnande och få i gång teknikutvecklingen i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna behövs även andra insatser. En utbyggnad och förbättring av infrastrukturen, en jämnare fördelning av de privata tjänstenäringarna och en decentralisering av den centrala statliga verksamheten är områden där insatser har gjorts. Ytterligare regionalpolitiska insatser kommer att föreslås i budgetpropositionen. Samtidigt med de regionalpolitiska insatserna måste arbetsmarknadspolitikens alla medel användas för att främja tillväxten. Inom arbetsmarknadsutbildningen sker en omfattande satsning på utbildning av både yrkesarbetare och tekniker. Arbetsförmedlingens uppgift är att se till att företagen får den arbetskraft de behöver och att de sökande får jobb. Det kan inte i någon region vara fråga om annat än att förmedlingen skall göra sitt jobb. Rekryteringsmässor och liknande satsningar har genomförts på flera andra håll i landet, bl.a. i Luleå, Göteborg och Karlstad. Det kan ses som en ny arbetsmetod för förmedlingen. En satsning av det här slaget ger ingående information om både orten/regionen i fråga och de lediga platserna. Arbetsförmedlingen i Stockholms län har under lång tid haft mycket svårt att fullgöra sin uppgift att tillsätta de lediga platserna för tekniker med kvalificerad utbildning, i första hand civilingenjörer. Ett viktigt syfte med rekryteringsmässan i Stockholm var bl.a. att försöka få tekniker med mindre kvalificerade arbetsuppgifter att gå vidare till mer avancerade. På så sätt skulle arbetsförmedlingen även kunna medverka till en positiv utveckling av arbetskraften. Detta är ett av skälen till att jag ser positivt på rekryteringsmässan och gärna stöder andra liknande projekt på andra orter i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Samtidigt vill jag uttrycka min stora förvåning över att den regionalpoli "tiskt ansvarige ministern inte svarar på frågor som i hög grad berör just regionalpolitiken och hans roll som ansvarigt statsråd. I ett anförande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen har Thage G. Peterson erkänt att någon sammanhållen regionalpolitik inte förekommit i regeringspolitiken. Dock har han i kammaren sagt att det nu skulle bli bättre, genom att en statssekreterargrupp har inrättats inom regeringskansliet för ändamålet. Där ingår statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet — dvs. den statssekreterare som kraftfullt engagerat sig för att locka tekniker från områden med få tekniker och få teknikföretag. Jag kan förstå att Thage G. Peterson därefter försöker hålla sig borta från denna kammare. Jag är besviken över att han inte vågar stå till svars för sin regionalpolitik. Arbetsmarknadsministern ger i sitt svar pliktskyldigast en liten uppräkning av vad hon kallar regionalpolitiska insatser. Låt mig citera från statsrådet Leijons partikamrat Bo Söderstens artikel i partiorganet Aktuellt i politiken: ”Med ena handen låter farbror staten en liten stril av regionalpolitiska slantar spridas över landet.” Samtidigt säger han på tal om bostadspolitiken att regeringen med andra handen ser till att floder av resurser förs till storstadsregionerna från resten av landet. Resultaten av snabbt rullande flyttlass och svåra stockningsproblem som förstör för Stockholm ger ett klent betyg åt den socialdemokratiska politiken. Den socialdemokratiska regeringspolitiken kan sammanfattas med ett annat citat som Bo Södersten använder: ”Åt den som har skall vara givet.” Arbetsmarknadsministern avslutar sitt svar med att uttala tillfredsställelse över att arbetsmarknadsdepartementet, AMS och länsarbetsnämnden i Stockholm aktivt arbetar för att föra tekniker från tekniksvaga orter och företag till teknikstarka Stockholm. Eller i klartext — vi har en arbetsmarknadsminister och en regering som sätter in statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet för att backa upp AMS och länsarbetsnämnden i Stockholm när man försöker bryta ryggraden på orter samt små och medelstora företag utanför Stockholmsområdet genom att beröva dem livsviktiga tekniker. Samtidigt ser Anna-Greta Leijon och AMS till att arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder utanför storstäderna lägger ner all sin kraft på att flytta den välutbildade ungdomen så snabbt som möjligt från resp. ort. Där ges ingen hjälp till raggning av tekniker eller satsning på stora mässor för att marknadsföra orterna. Där läggs kraften i stället ned på flyttlasspolitiken. Tänk om regeringen lade ned en tiondel av den kraft som den lägger ned på att få Stockholm att växa på att tala med företagen om filialutläggningar och satsningar på andra områden. Det är åtgärder som skulle vara bra både för Stockholmsregionen och för övriga landet. Stockholms bostadsförmedling var på plats på mässan. Enligt en tidningsartikel behöver man just nu stå i bostadskö i innerstan ca 50 år, och i regionen i sin helhet är det alltid kö. Förstår inte Anna-Greta Leijon och regeringen vilken otjänst man gör de redan boende i Stockholm genom att driva denna ensidiga flyttpolitik? Det går faktiskt att bedriva högteknisk verksamhet även på andra orter. En gång i tiden vägrade Kommun-Data att lokalisera sig utanför Stockholm. Norrländska landsting och ett större antal kommuner började då samarbeta med ett privat dataföretag i Skellefteå. Då beslutade Kommun-Data snabbt att lokalisera sig till Skellefteå, på grund av att de ville ha kvar kommunerna som kunder. Kommun-Data i Skellefteå är i dag ett stort företag och en mycket framgångsrik kommundataenhet. Länsledningen i Kronobergs län, landshövdingen f.d. statsrådet Mogård samt landstingsledningen i form av c-, soch m-representanter är några av många som reagerat på regeringens, AMS och Stockholms länsarbetsnämnds försök att knäcka deras region genom att dra ifrån dem deras kvalificerade tekniker. Jag citerar försättsbladet till informationsbrevet: ”Länsledningen kan inte stillatigande se att Stockholms-regionen försöker ta arbetskraft från OSS.” Regeringens regionalpolitik är upprörande. Parad med medveten flyttlasspolitik blir regeringspolitiken än mer upprörande. Runt om i vårt land ser man med förfäran på arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijons försvar av teknikerraggningen från orter med få tekniker och få teknikföretag.

Herr talman! Först vill jag säga att den bild av arbetsmarknadsverkets och arbetsförmedlingarnas arbete som Börje Hörnlund ger är en vrångbild av verkligheten. Han vet att arbetsmarknadspolitiken har betytt oändligt mycket för många glesbygder och medelstora städer runt om i vårt land, inte minst inom stödområdet. Han vet att arbetsförmedlingen arbetar intensivt för att öka möjligheterna till utbildning och stöd för dessa orter och för människorna i dessa orter. Vid mässan i Solna höll jag ett invigningstal som var indelat i tre delar. Den första var en beskrivning av den ojämna situation som vi har på arbetsmarknaden i vårt land med stora skillnader i såväl yrkesverksamhetsgrad som arbetslöshet. Det var en maning från mig till de medverkande att vara medvetna om detta när de rekryterar personal. Det andra huvudbudskapet i mitt tal handlade om kvinnorna på arbets marknaden — kvinnorna som en outnyttjad teknisk resurs. Det är min mening att det är framför allt här som vi fram till år 2000, det år som mässans rekrytering vill nå fram till, har nya möjligheter att få tekniker till både Stockholmsregionen och andra delar av landet. Det tredje budskapet jag hade var att arbetsmarknaden inte i första hand är en arbetsmarknad för ett litet antal högt kvalificerade tekniker utan i större utsträckning omfattar de människor, inte minst ungdomar, som har lägre utbildning. Jag uttryckte min stora irritation över att de inskolningsplatser i det privata näringslivet som både Börje Hörnlund och jag väntat på ännu inte har kommit till stånd. Vid den efterföljande lunchen som jag deltog i tillsammans med ett stort antal av företagsledarna vid de teknikföretag i Stockholmsområdet som deltog i mässan tog jag bl.a. upp just de frågor som Börje Hörnlund var inne på, nämligen möjligheten att etablera sig i andra delar av landet. Jag nämnde de förutsättningar som finns att driva teknikintensiva högteknologiska företag inte bara i Stockholmsområdet utan runt om i vårt land. Det är, Börje Hörnlund, ett gemensamt intresse för oss att kunna lösa såväl de regionalpolitiska problemen som rekryteringsproblemen för företag inom spjutspetsbranscher också i Stockholmsområdet. Låt mig illustrera detta med exemplet från min egen kommun Järfälla. Det är en av de kommuner i landet som för närvarande har låg arbetslöshet, en kommun med många teknikföretag, och ett av dem är Ericsson i Barkarby. Barkarbyfabriken kommer att drabbas av mycket stora nedskärningar i samband med den omstrukturering som Ericsson nu genomför.

Vi har betydligt bättre förutsättningar, och det är en rimlig regional solidaritet att vi avstår från dessa arbetstillfällen i Järfälla kommun. Jag har också sagt att det är rimligt att staten medverkar till att de tekniker som man i Blekinge behöver få från Järfällafabriken kan flytta till Blekinge. Samtidigt måste jag konstatera att de lediga teknikerplatser som vi har i Järfälla kvarstår obesatta månad efter månad, trots att de är anmälda på arbetsförmedlingen. 80 26 av de platser som har anmälts på arbetsförmedlingen har man inte lyckats tillsätta. Vi måste, Börje Hörnlund, åstadkomma en arbetsmarknad och en sysselsättningsoch regionalpolitik som kan lösa båda dessa problem: att vi avstår ifrån sysselsättning i Stockholmsområdet men att vi också ser till att vi klarar de rekryteringsproblem som för landet i dess helhet, oavsett var man bor, är ett gemensamt intresse. Vi skall inte glömma bort att en del av den konkurrens med andra länder som vi måste klara också måste klaras här i Stockholmsområdet — inte enbart i Stockholmsområdet, men också där.

Herr talman! Problemet är att hela riket har brist på kvalificerade tekniker. Statsrådet berättar om Järfälla, jag skall berätta om Säffle. I höst var centerns kommunala sektion på besök i Säffle. Vi träffade kommunledning, ledande tjänstemän och näringslivsföreträdare. Budskapet var att de på en enda vecka kunde placera 30-40 kvalificerade civilingenjörer. Detta gällde alltså det lilla Säffle. Jag förstår att Anna-Greta Leijon har till uppgift att försvara sin statssekreterare och AMS. Men har verkligen statsrådet tänkt sig för när arbetsmarknadsdepartementet, övriga berörda departement —t.ex. industridepartementet som har fått det här brevet från statssekreteraren —, centrala myndigheter, AMS och länsarbetsnämnden i Stockholm sätter in stöten just för att erövra livsviktiga tekniker från Säffle, där man redan har en brist på 30-40 kvalificerade civilingenjörer? Det här var ett exempel, man kan ge många liknande. Samtidigt hör man att det inte går att rekrytera kvalificerad arbetskraft utanför Stockholm. Men det finns i dag kvalificerad arbetskraft utanför Stockholm. Man kan fråga sig om den då skall ryckas till Stockholm med påföljd att det på orter med svårigheter att rekrytera blir omöjligt att rekrytera. Detta gör att jag ser en oerhört stor fara i att det förs den här sortens politik. Jag vill fråga Anna-Greta Leijon om hon verkligen tycker att det är riktigt. En av de tekniker som bjöds till mässan frågade bostadsförmedlingens representant som var på plats efter bostad. Det visade sig att det inte fanns någonting att erbjuda i hela Stockholm. Man hänvisade till Enköping, men sade samtidigt att det inte heller fanns någonting där för tillfället. I dag ser man i tidningen att priset för en trea på Alströmergatan i Stockholm är 950 000 kr. En tvåa på Kungsholmen skulle kosta 780 000 kr., och en etta på 19 m? skulle kosta 285 000 kr. Unga människor i Stockholm tvingas betala dessa priser, eller tvingas att rent av bli utan bostad, just därför att det inte bedrivs en regionalpolitik som skapar balans i riket. En bra regionalpolitik är framför allt bra för dem som redan bor i Stockholm. Låt oss arbeta för detta.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

Jag anser att det är en av mina arbetsuppgifter att göra det. Jag måste erkänna att jag inte har läst den motion om förteknisk utbildning som Charlotte Branting nu talar om. Jag kan därför inte direkt uttala mig i den frågan. Vi bedriver emellertid inom arbetsmarknadsdepartementet på olika sätt — bl.a. med hjälp av särskilda projektpengar — en rad olika åtgärder för att stödja flickor att söka till teknisk utbildning. Det är min avsikt att vi skall fortsätta att göra det på en rad olika sätt. Jag vet inte om just det som Charlotte Branting tog upp kan komma i fråga, eftersom jag inte är insatt i förslaget. I princip tycker jag att en viktig del i arbetsmarknadsdepartementets verksamhet är att medverka till att vi i framtiden får tekniker som är kvinnor. Jag tror att företagen, som jag sade, där har sin främsta resurs. Jag vet, Börje Hörnlund, att det är problem på många håll i landet. Därför har vi också från regeringens sida medverkat till att öka teknikerutbildningen på en rad olika nivåer. När det gäller högskoleutbildningen, utbildningen av civilingenjörer, har vi, jämfört med hur det var då Börje Hörnlunds partikamrater satt i regeringen, uppnått en i stort sett 50-procentig ökning av utbildningskapaciteten. En del av de problem som vi har på arbetsmarknaden när det gäller tekniker i alla delar av landet härrör från den tid då man skar ned denna utbildning. I efterhand kan vi konstatera att det var mycket oklokt av regeringen att skära ned på dessa utbildningar. Vi har nu utvidgat verksamheten. Men det tar tid innan vi får fram dessa ingenjörer. Vi försöker också på olika sätt att öka kapaciteten på andra nivåer när det gäller teknikerutbildningen. Vi försöker, som jag redovisade i svaret, att genom nya, okonventionella former, t.ex. teknikcentra, sprida den här kunskapen över landet. Vi har i dag drygt 50 teknikcentra i olika delar av landet. Jag vet, Börje Hörnlund, att Säffle är ett av de områden som har haft problem att få de lediga platserna för tekniker tillsatta. Däremot känner jag inte alls igen den siffra som Börje Hörnlund kom med. De uppgifter jag har och som avser genomsnittet för perioden juli-september 1986 visar att det i Säffle finns tre lediga jobb inom det tekniska arbetsfältet anmälda till arbetsförmedlingen.

Herr talman! Jag vill börja där Anna-Greta Leijon slutade. Det var ju ett av budskapen vi fick i Säffle, eftersom man icke fick någon hjälp från arbetsförmedling och länsarbetsnämnd och inte uppnådde några resultat. När det gällde att rekrytera kvalificerade civilingenjörer var det inte möjligt att gå den vägen. En av anledningarna till att jag reagerade är att Anna-Greta Leijons statssekreterare i ett brev uppmanat statsråd och statssekreterare i finans-, utbildnings-, arbetsmarknadsoch industridepartementet plus ett antal viktiga generaldirektörer att ta i för att hjälpa till att rekrytera tekniker från övriga landet. Både Anna-Greta Leijon och jag vet att detta leder till att de mest tekniksvaga områdena och de företag som är mest beroende av sina tekniker är de som råkar verkligt illa ut. Man bryter bokstavligen ryggen av regionalpolitiken och en mängd företag och kommuner. Det är ju vad det leder till. Jag talar verkligen ett rakt språk här, och översätter vad alla de fina formuleringarna och de broschyrer som skickats ut egentligen står för. Vad det går ut på visar ju också det exempel som mässarrangörerna valt. Det är en glad flicka som säger: Jag har flyttat söderut, jag har flyttat till teknikjobb i södra Sverige osv. Stockholm behöver fler tekniker, men framför allt behöver landet i sin helhet fler tekniker. Är det som Thage Peterson säger i denna kammare värt något, att vi måste få ut tekniker och teknisk utveckling i landet om vi skall få en regionalpolitik som är värd namnet? Om jag tar honom på allvar måste jag säga att detta är en felaktig satsning. I så fall skall man inte ensidigt hjälpa till där den suveränt högsta tekniktätheten finns och knäcka de orter som har det mest bekymmersamt. Jag ser mycket allvarligt på AMS och Stockholms länsarbetsnämnds agerande i denna fråga. Jag tycker, uppriktigt sagt, att det tyder på dåligt omdöme. Som jag tolkar det har de tydligen för stora resurser, när de kan ge sig in på sådana här saker i stället för att försöka hjälpa de regioner i det här riket som bäst behöver hjälp.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig vad svenska regeringen sedan 1982 gjort för att minska utsläpp av föroreningar till vattendrag, sjöar och havsområden. Grethe Lundblad har vidare frågat mig om jag i arbetet på en handlingsplan mot havsföroreningar kommer att ta initiativ speciellt för att påverka föroreningssituationen i Öresund och södra Kattegatt. Grethe Lundblad har slutligen frågat om det från svenskt håll tagits några initiativ i det nordiska samarbetet för att påverka föroreningssituationen i Kattegatt och vilka initiativ som tagits från danska miljömyndigheter i samarbetsorganen. Jag vill först understryka att regeringen ser mycket allvarligt på miljöförhållandena i våra havsområden. Föroreningssituationen har förvärrats påtagligt trots omfattande vattenvårdsåtgärder och internationella överenskommelser om begränsningar av utsläpp. De senaste veckornas rapporter från Kattegatt om syrebristen och dioxinbelastningen understryker situationens allvar. Regeringen har sedan år 1982 tagit en rad initiativ för att ytterligare minska utsläppen av föroreningar till vattendrag, sjöar och havsområden. Miljöskyddslagen skärptes år 1984 i syfte att bl.a. komma till rätta med vissa akuta problem med övergödning av föroreningskänsliga vattenområden. Med stöd härav förklarade regeringen år 1985 resp. år 1986 områdena kring Ringsjön och Laholmsbukten som s.k. föroreningskänsliga områden och har anslagit medel för detta. Inom regeringskansliet bereds för närvarande förslag från länsstyrelserna i Hallands och Kristianstads län om närmare åtgärder för att minska kväveoch fosfortillförseln till Laholmsbukten. I syfte att minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel infördes för några år sedan en avgift på dessa. Avgiften infördes med hänsyn till de risker som användningen innebär, och enligt uppgift har denna också minskat i viss utsträckning. Vidare beslutade riksdagen i början av innevarande år om ökade insatser för ett sammanhållet forskningsprogram om nya produktionsformer i jordbruket. När det gäller bekämpningsmedel vill jag erinra om att regeringen har uttalat att användningen inom jordbruket bör halveras inom en femårsperiod. Ett förslag till handlingsprogram för att genomföra denna halvering har utarbetats av ansvariga myndigheter och bereds för närvarande inom regeringskansliet. För att minska föroreningen av Öresund och Kattegatt förekommer inom den s.k. Öresundskommissionens ram sedan flera år tillbaka ett svenskt/ danskt samarbete. Den aktuella situationen har ytterligare understrukit behovet av detta samarbete. Jag har därför nyligen föreslagit den danske miljöministern att en gemensam arbetsgrupp bildas för att skydda den marina miljön i Kattegatt. Jag kan konstatera att folketinget har fattat beslut om åtgärder som är ägnade att förbättra havsmiljön. Jag kommer den 12 december att sammanträffa med den danske miljöministern för att diskutera dessa frågor. Jag har redan i samma syfte inlett ett samarbete med Norge, som redovisat ett program för att begränsa utsläppen till Idefjorden och Glomma. Även i övrigt har regeringen aktivt verkat internationellt för minskning av förorenade utsläpp. Inom t.ex. ramen för konventionen om skydd för Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingforskommissionen, har Sverige aktivt medverkat i ett samarbete som syftar till att alla strandstaterna skall minska utsläppen. Beträffande Nordsjön kan nämnas att vid ministerkonferensen om Nordsjöns miljö i Bremen år 1984 försökte Sverige tillsammans med Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland få igenom bl.a. ett stopp för dumpning och oljeutsläpp. Försöket misslyckades, men regeringen avser försöka igen vid Nordsjökonferensen år 1987. Inom ramen för arbetet i den s.k. Oslokommissionen, som reglerar dumpning och avfallsförbränning i Nordsjön och Nordostatlanten, planeras en gemensam aktion för att få slut på förbränning av avfall på Nordsjön. För att ytterligare stärka det nordiska samarbetet tog Sverige upp havsföroreningsproblemen vid ett möte i oktober i år i Oslo med de nordiska ländernas miljöministrar. Enighet rådde därvid om situationens allvar och om behovet av insatser. Likaledes på svenskt initiativ fattades beslut om att de nordiska länderna nu gemensamt på olika sätt skall söka intensifiera det internationella samarbetet för att minska föroreningsutsläppen till haven. Bl. a. beslutades att föreslå att Helsingforskommissionens möte år 1988 skall läggas på ministernivå för beslut bl.a. om kvantitativa nedskärningar av utsläppen till Östersjön. I syfte att samordna och intensifiera det arbete som pågår för att skydda den marina miljön och pröva behovet av ytterligare åtgärder beslöt regeringen i augusti i år att inrätta en aktionsgrupp mot havsföroreningar. Gruppen, som jag själv leder, skall ta fram en aktionsplan med konkreta åtgärder för att komma till rätta med föroreningen av haven. Naturvårdsverket samordnar det arbete olika myndigheter nu bedriver för att få fram denna aktionsplan. Därutöver behandlar aktionsgruppen internationella frågor och frågor om utveckling av forskningen när det gäller havsföroreningar. Aktionsgruppen kommer också att i kontakt med länsstyrelserna diskutera olika regionala åtgärder som kan behövas i arbetet med att komma till rätta med havsföroreningar. Förslag till aktionsplan skall föreligga våren 1987. Av vad jag nu har redovisat framgår att en rad aktiviteter genomförts eller pågår för att rädda havsmiljön. Särskilt intensivt genomförs insatser för att få fram underlag för beslut om ytterligare nödvändiga åtgärder. Det är uppenbart att arbetet med att minska föroreningsutsläppen till våra vattenområden måste intensifieras. Jag vill än en gång understryka att regeringen ser allvarligt på miljösituationen i våra havsområden. Jag kan försäkra att regeringen avser att arbeta hårt för att rädda vår havsmiljö.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för ett både långt och tillmötesgående svar på min interpellation. Jag har noterat att regeringen ser allvarligt på miljösituationen i havsområdena i södra Sverige, specifikt i Öresund och Kattegatt. Jag har också observerat erkännandet att föroreningssituationen har förvärrats påtagligt trots pågående åtgärder och internationella förhandlingar och överenskommelser. Också statsrådet har blivit allvarligt oroad av de senaste veckornas allvarliga rapporter om fiskdöd och dioxinförekomster i musslor. Som en följd av min första fråga redovisar ministern åtgärder sedan 1982. Jag vill gärna här få sagt att skånska socialdemokrater redan 1976 och 1977 i frågor och motion tog upp frågan om närsaltsbelastningen i vattendragen till följd av överdriven gödsling. Redan hösten 1982 uttryckte jordbruksutskottet sin oro över försämringarna i vattenmiljön, såsom de märktes i bl.a. Ringsjön och Öresund. Hösten 1983 framhöll utskottet att skyddet av våra vattendrag, sjöar och hav utgör en primär miljöpolitisk uppgift. 1986 anförde utskottet i ett särskilt betänkande kring vattenvård: ”Utskottet ser allvarligt på det snabbt försämrade miljöläget i havsområdena. Dessa spelar från försörjningssynpunkt, från hälsosynpunkt och från välfärdssynpunkt en viktig roll.” Vi gav bl.a. till känna för statsrådet att Sverige har ett stort ansvar i detta sammanhang på grund av sin långa kuststräcka och därför att urlakningen från svenska källor är mycket betydande. Därför är det naturligtvis betydelsefullt att regeringen sedan 1982 har tagit vissa initiativ genom lagstiftning och genom användande av ekonomiska styrmedel för att minska urlakningen från jordbruksmark. När det gäller utsläpp från avloppsreningsverk tror jag att den stora insatsen under 1960 och 1970-talet har lett till att fosforutsläppen har minskat betydligt. Därför har inte vi, som andra länder, också detta problem. Men tyvärr har en del avloppsreningsverk fortfarande problem med kvävereduktionen. Det bör man se upp med i kommunerna. Man får ändå fråga sig: Räcker det med löften om aktionsplaner 1987 och internationella överenskommelser 1988? Den danske miljöministern blev nyligen mycket hårt pressad av information om fiskdöd och döda havsbottnar, och han lade fram en handlingsplan. Den handlade om att förbättra avloppsreningen och att begränsa lantbrukets gödsling. Han sade också att han med planen ville inspirera Danmarks grannländer till en större insats. Nu hör jag inte till dem som anser att Danmark och Norge har varit några förridare i miljökampen — det är snarare tvärtom, speciellt när det gäller vattenmiljön. Men den danske miljöministern blev tvingad av situationen och av politiker i Folketinget att kraftigt skärpa sina förslag och göra dem mer konkreta. Han hade önskat att få ett avtal med lantbruket om en begränsning av gödslingen med 100 000 ton till 280 000 ton 1990. Men lantbruket sade nej till frivilliga avtal. Enligt uppgifter från Danmark har nu Folketinget beslutat att utsläppen av kväve till haven skall halveras inom tre år. Socialdemokraterna i Folketinget ville ha en minskning av kvävegödselanvändningen med 100 000 ton redan nästa år, medan lantbruket erbjöd 40 000 ton per år, under fyra år. Oppositionen vann denna debatt i det danska Folketinget. Därmed visade politikerna i Danmark också att man inte kan vänta på frivilliga avtal och på internationella överenskommelser utan måste börja hemmavid. I förlängningen av den danska debatten vill jag fråga miljöministern: Kan man inte utan långa undersökningar och överväganden rätt snart besluta sig för flera föroreningskänsliga områden, t.ex. vid Öresundskusten och vid västkusten? Kan man inte eventuellt tillfälligt skärpa handelsgödselavgiften tills man har kommit fram till de förslag som olika arbetsgrupper arbetar med? Jag tror att det är viktigt att människor känner att det händer något konkret mycket snabbt, eftersom den situation vi har i dag med fiskdöd och mycket gifter i havsområdena i allra högsta grad oroar svenska folket.

Herr talman! Statsrådet Birgitta Dahl avslutade sitt anförande med att understryka att regeringen ser allvarligt på miljösituationen i havsområdena. Jag har inga skäl att ifrågasätta detta uttalande. Jag förutsätter och vet att man från alla håll är medveten om problemens allvarliga karaktär. Efter att ha lyssnat till Grethe Lundblads inlägg tycker jag att det är bra att hon har redovisat vilken pådrivande roll jordbruksutskottet och riksdagen har haft i denna fråga. Vi har kanske litet olika uppfattningar om de åtgärder som statsrådet föreslår — om de är tillräckliga eller inte. Därför vill jag ställa några kompletterande frågor i anslutning till interpellationsvaret. Jag börjar med att ta upp några av de frågor som redovisas i svaret. Sedan vill jag ta upp en del av det som jag tycker helt och hållet saknas i svaret. Statsrådet hänvisar till skärpningen av miljöskyddslagen 1984 och de möjligheter denna skärpning ger när det gäller att ingripa i föroreningskänsliga områden. Folkpartiet ställer upp bakom denna lagstiftning, och jag tycker att det är bra att den har kommit till. Statsrådet hänvisar till Laholmsbukten och Ringsjön. Ja, det är bra att åtgärder vidtas där. Problemet är bara, vilket Grethe Lundblad också har sagt, att det finns en lång rad liknande områden där åtgärder behöver vidtas omgående. Hur ser statsrådet på situationen i Skälderviken och våra egna utsläpp i Öresund, för att nu nämna några områden? Är det inte lika angeläget att omgående vidta åtgärder där? Den byråkratiska processen tar ju tid, och då räcker det inte med ett pilotfall. Statsrådet hänvisar till handelsgödselavgifterna. En rimlig hantering och användning av dessa pengar hade gjort att de hade kunnat räcka till mycket. Tyvärr skall en stor del av pengarna användas för skogsforskning. Det är åtgärder som jag tycker skogsbruket borde betala. Pengarna från handelsgödselavgifterna borde användas för åtgärder som har samband med jordbruket. Är statsrådet beredd att medverka till att större resurser sätts in mot övergödningsproblemen i Västerhavet? I många debatter i riksdagen, också i dag, har hänvisats till utsläppsproblemen i våra grannländer Norge och Danmark. Statsrådet hänvisar till kommande överläggningar.

Det vore mycket betydelsefullt att statsrådet snabbt gjorde mycket klara uttalanden om att vi förväntar oss det av Danmark. I Danmark är man inte rädd för att göra uttalanden om anläggningarna i Sverige. Den stora miljökatastrofen i Rhen berör oss alla. Är det inte nu hög tid att verka för en Nordsjökommission liknande den som finns för Östersjön? Det är någonting som vi från folkpartiet begärt i flera år. Apropå motsvarande problem i vårt eget land: Kan statsrådet ge garantier för att liknande miljökatastrofer inte kommer att inträffa hos oss? Hur är det med beredskapen inom räddningstjänsten? Det har varit stora utsläpp it.ex. Värö Backa. Finns det en klar beredskap och resurser för att sätta in om en liknande, eller även en mindre, händelse av den här arten skulle inträffa i vårt land? Arbetsgruppen för en handlingsplan för havsföroreningar skall redovisa sitt förslag våren 1987, säger statsrådet. Våren är nära. Arbetet måste, om det skall kunna presenteras så snart, ha kommit ganska långt. Finns det inte anledning, för att stilla litet av den oro som finns, att redan nu presentera några av de konkreta åtgärder som statsrådet är beredd att föreslå? Slutligen, herr talman, vill jag ta upp ett problem som hör samman med naturvården. I svaret finner jag att det helt saknas förslag och synpunkter vad gäller de utrotningshotade djuroch växtarterna. Kommer statsrådet även i fortsättningen, som hittills, att nästan uteslutande förlita sig på enskilda insatser, hur värdefulla de än är, från Världsnaturfonden och andra? Jag tror inte det räcker, utan staten måste ta sitt ansvar även här. Herr talman! I svaret redovisas utöver besked om den oro som statsrådet känner och besked om pågående utredningar och internationella kontakter, faktiskt ett enda konkret förslag, nämligen de redan kända insatserna i Laholmsbukten.

Herr talman! Statsrådet har lämnat ett långt och utförligt svar på Grethe Lundblads interpellation. Av svaret framgår att statsrådet ser med stort allvar på dagens situation för våra hav. Man har länge blundat för verkligheten, eller kanske trodde man inte att man kunde döda och ödelägga så stora hav som Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön ändå är. Nu har tydligen allt fler insett detta, och man angriper problemen från flera håll. Det är hög tid, och det är bra att så sker. Det är många år sedan vi började tala om förstörelse av Idefjorden. Men så mycket mer har det faktiskt ännu inte blivit. Fjorden har varit död i närmare 20 år, och förstörelsen sprider sig allt längre söderut längs Bohuskusten. Östersjöns sälar håller på att dö. Man förbjuder skyddsjakten på säl, men det löser inte problemet. Stora områden i Kattegatt är i dag döda och tomma på liv. Statsrådet talar i sitt svar ingående om problemen med handelsgödseln. Ingen har väl någon annan åsikt än att användningen av handelsgödsel skall skäras ned så långt det är möjligt. Det är därför tillfredsställande att konstatera att det danska folketinget har beslutat om en kraftig minskning av användningen av handelsgödsel. Det är befogat, eftersom användningen där är nästan dubbelt så stor som i Sverige och i Västtyskland mer än dubbelt så hög. Även naturgödseln är emellertid ett problem. Urlakningen blir alltför stor därför att gödseln sprids under olämplig årstid. I syfte att motverka detta föreslog moderata samlingspartiet för ett par år sedan att pengar från handelsgödselavgiften skulle få användas för att öka lagringsutrymmet, men majoriteten förkastade det förslaget. Det var synd, i en situation då varje åtgärd för att minska den skadliga urlakningen från gödslingen bör tas till vara. Man kan också fråga om beslutet om trädesbruk var förnuftigt. Det ökar ju genomsläppet av näringssalter och fosfor. Man får inte heller bortse från svaveloch kväveutsläppen från de kommunala reningsverken. Lika oroande är utsläppen från en del av våra industrier. Värö bruk släppte häromdagen ut 50 ton natriumklorat, vilket är minst sagt skrämmande. Längs våra kuster finns ett pärlband av industrier som var och en har tillstånd att släppa ut vissa mängder gift. Det dumpas i havet, det spills olja från oljeutvinningen i Nordsjön, och det spills olja ute till havs. Man kan ändå vänta förbättringar på en del områden. Avgasreningen, som vi just i dag diskuterat i jordbruksutskottet, kommer att inverka, men det sker på sikt och inte i dag. Miljöministern har stora och viktiga arbetsuppgifter framför sig. De medför stora krav på insatser och åtgärder. För mig, som i mer än 30 år har tagit min bärgning ur havet, och för mina kolleger som gör det i dag är situationen mer oroande och skrämmande än för de flesta andra. Vi har från fiskets organisationer begärt att få träffa miljöministern och diskutera dessa problem, och vi har erbjudit oss att ingå i den aktionsgrupp som miljöministern har tillsatt. Jag vill påstå att vi har en del att tillföra om vi kan få den möjligheten. Vi har inte ännu fått något svar från miljöministern, men jag hoppas att det skall bli ett positivt svar.
Herr talman! De svenska närhaven är utsatta för ett kontinuerligt miljöhot. Utsläppen av försurande ämnen och naturfrämmande ämnen samt tungmetaller hotar havsmiljön. Vi har redan upplevt effekter av detta genom minskade skaldjursoch fiskebestånd, utslagen bottenfauna och giftig algblomning. Det är exempel på vad som händer när detta får ske. Alltför länge har man trott att haven varit en avstjälpningsplats som man skulle kunna använda i obegränsad utsträckning. Miljöministern tar också upp frågan om dumpning i havet och bränning av skadliga produkter till havs. Det är egentligen fruktansvärt att detta fortfarande kan ske. Vi vet ju att detta på lång sikt och ganska snabbt förstör våra möjligheter att få ett rent och riktigt hav. För att lösa de här problemen krävs det att vi börjar se på orsakerna. I det svar som Grethe Lundblad har fått finns det, som har sagts, många ord, men det finns ganska få exempel på hur man skall bete sig och vad som har gjorts. De åtgärder som har vidtagits kan räknas på ena handens fingrar — de är inte särskilt många. De gäller också endast en mycket liten del av orsakerna till vad som händer i haven. Koncentrationspolitiken har åsamkat oss stora problem. Nu diskuteras en fast förbindelse över Öresund samt Scan Link. Detta kommer att innebära ännu större problem och ännu större utsläpp. Energiframställningen, trafikpolitiken, läckaget från marken och luftföroreningarna över huvud taget är andra sådana problem. Vill man göra något åt detta måste alla åtgärder vidtas, vilket definitivt inte har gjorts. Jag tror vi måste ändra på vår avfallsstrategi. Allt som blir avfall i vår verksamhet kommer förr eller senare ut i naturen. Vattendrag o. d. för ju avfallet ut till haven. Vi måste få en förändrad strategi som innebär att vi får så litet avfall som möjligt. Annars kan vi inte minska föroreningarna. Samma sak gäller avloppsreningsverken, som visserligen har förbättrats men som fortfarande släpper ut stora mängder kväve. Om vi förändrade vår energipolitik skulle vi också minska utsläppen. Vi har nu diskuterat en avgasreningslag, som i en nära framtid inte kommer ge alltför stora effekter men som litet längre fram kanske kommer att göra det. Här krävs det betydligt tuffare tag än dem som regeringen tagit. Vi måste få regler för den bilpark som i dag inte regleras, nämligen dieselfordonen. Vi måste också ställa krav på — eller stimulera fram — åtgärder när det gäller den befintliga bilparken; den byts ju ut ganska långsamt. Det finns metoder i dag för att göra detta. Vi måste också ha större restriktioner mot utsläppen i luften. Det vi släpper ut i luften kommer ned med regnet och hamnar slutligen i havet. En ökande andel av de problem som finns i haven — och i vatten över huvud taget — orsakas av det som kommer från luften. Jag kan inte se att speciellt mycket av detta har behandlats i svaret. Jag efterlyser synpunkter från miljöministern om vad vi skall göra åt det. I min hembygd finns det utredningar som visar att merparten av de föroreningar som finns i vatten härrör från luftföroreningar — inte från något annat. Men det är framför allt de andra föroreningarna som har åtgärdats. Naturligtvis skall vi tänka på användningen av handelsgödsel och näringsämnen i jordbruket, men vi måste även ta tag i de andra problemen. De internationella frågorna har också tagits upp här. I likhet med Lars Ernestam vill jag ställa frågan om en Nordsjökommission. Det gäller ett krav som vi har ställt ganska länge. Eftersom problemet är stort tycker vi att det är ganska motiverat med en sådan kommission. För att begränsa utsläppen i andra länder av försurande ämnen har vi här i riksdagen även fattat beslut om en internationell luftvårdsfond. Var befinner vi oss i denna fråga? Miljöministern har i olika sammanhang gjort uttalanden som tyder på ett ganska ljumt intresse för detta. Det tycker jag är allvarligt. Vi kanske får veta mer i dag. Det är många saker jag skulle vilja ta upp, men jag stannar vid detta och hoppas få svar av miljöministern.

Herr talman! Låt mig först svara Jens Eriksson angående sammanträffande med företrädare för fiskarna. Det är självfallet mycket viktigt. Under sommaren när jag besökte Laholmsbukten, västkusten, och Östersjön — för att på plats studera problemen — hade jag i själva verket flera sådana sammanträffanden. Något annat hade varit otänkbart. För ett par veckor sedan fick jag en förfrågan om ett nytt sammanträffande. Jag har försökt ordna så att också den nye jordbruksministern skulle kunna vara med såsom ansvarig för näringen, men det har inte varit möjligt att samordna almanackorna. Men jag kan försäkra att vi naturligtvis skall ha ett nytt sammanträffande. Sedan vill jag inledningsvis svara på det här sättet, att min beskrivning av arbetet, så som jag lämnade den i interpellationssvaret, litet grand är ett uttryck för hur vi bearbetar problem i Sverige. Processen kan tyckas långsam, men den är inriktad på att nå resultat. Jag känner själv mycket stor otålighet inför att inte redan kunna notera bättre resultat. Samtidigt vill jag med viss skärpa framhålla följande. För det första är den diskussion som nu äntligen förs om de här frågorna i mycket hög utsträckning en följd av de undersökningsresultat som vi har tagit fram som ett led i arbetet på en konkret handlingsplan. Det är rapporterna till miljövårdsberedningen från forskarna, från våra myndigheter på regeringens uppdrag osv., som nu ligger till grund för larmrapporterna om syrebrist, fiskdöd, dioxiner, kväveutsläpp och annat sådant. Jag tycker att det är väldigt bra att vi får dessa påminnelser om allvaret i situationen. Men det är alltså ett led av regeringens arbete. För det andra håller vi nu på att ta fram en konkret plan. Jag vill vänta med att i detalj redovisa vad vi skall göra till dess jag är säker på att kunna nå resultat. Den danska sjupunktsplanen havererade ju med detsamma, därför att man inte hade försäkrat sig om någonting i den vägen och inte hade fört resonemang med inblandade parter. Med förlov sagt — och då kan jag svara på ett par frågor som ställdes här — handlar den t.ex. om att man skall sätta stopp för olagliga utsläpp och sätta i gång med sådant arbete när det gäller kommunala utsläpp som vi inledde för tjugo år sedan. Därför finns det verkligen skäl att framföra kritik av det slag som Lars Ernestam efterlyste mot Köpenhamns utsläpp, men inte bara mot de utsläppen. Utsläppen av kväve från Danmark till Kattegatt och Öresund är drygt fem gånger så stora som de från Sverige. Man talar om att man skall inleda arbetet på att få amerikanska avgasnormer för bilar, att man kanske skall fastställa en tidsplan för när man skall minska utsläppen från koleldade och sopeldade anläggningar osv. Jag tycker inte att det är så oerhört imponerande, och jag måste tillfoga att när vi ett par dagar tidigare förde en mycket allvarlig diskussion om detta vid miljöministermötet i Oslo och jag frågade den danske miljöministern om vad man där tänkt göra, så hade han inget svar att komma med. Men två dagar senare hade han sjupunktsprogrammet, som omedelbart havererade. Det är skillnad på hur den norska regeringen svarade, då jag fullföljde det uppdrag som riksdagen givit mig att kräva insatser i Idefjorden och Glomma. Den norska regeringen svarade med att redovisa ett program för hur man skulle kunna minska de utsläppen på fyra år. Jag vill gärna säga att det internationella arbetet på många sätt är tungt. Det var svårt att få de nordiska miljöministrarna att acceptera att Östersjökommissionen skulle sammanträda på ministernivå redan 1988, som vi tycker är en sen tidpunkt. När det sedan gäller det svenska programmet vill jag särskilt framhålla att det samarbete som vi nu har med naturvårdsverket och länsstyrelserna i själva verket går ut på att vi för varje kustlän skall få en sådan plan som vi nu håller på att få för Laholmsbukten. Det är på sitt sätt mitt svar på frågan om vi inte genast kunde begära att få fler områden deklarerade som särskilt föroreningskänsliga. Jag kommer att sammanträda med dessa länsstyrelser den 22-23 januari, och de har fått i hemläxa av mig att kunna presentera sådana planer. Jag utgår ifrån att vi även när det gäller andra utsläppskällor, såsom jordbruket, trafiken och kommunala avloppsverk, kommer att kunna lägga fram konkreta program, som är förankrade hos de inblandade parterna och som vi vet att vi har en chans att lyckas genomföra.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för att hon så öppet redovisat de svårigheter som finns här och för att hon vill arbeta vidare med dem. Orsaken till att vi tar till så skarpa ord är att miljöopinionen är mycket stark och bestämd ute i landet. Människor förstår inte riktigt varför det skall vara så tidskrävande och behövas så många förhandlingar att komma fram till åtgärder mot någonting som synes uppenbart felaktigt. Redan 1984 sade ju naturvårdsverket att nationellt sett svarar lantbruket för det största kvävebidraget till vattendragen och att just detta bidrag är det lättaste att påverka. Det är klart att om människor sedan hör att det finns ett stort spannmålsöverskott som kräver mycket kvävegödsel, som kostar samhället många pengar, över 1 miljard kronor, är det många som tycker att vi snabbt måste göra någonting för att reducera gödslingen, om den också har miljöeffekter. Nyligen har miljöministern lagt fram ett förslag till klara förbättringar när det gäller kväveutsläpp från bilarna. Då frågar sig naturligtvis människor: Kan vi inte få lika otvetydiga förslag om begränsning av andra kväveutsläppskällor? Jag vet att just den paragraf i miljöskyddslagen som vi har fått som förstärkning på detta område redan har börjat verka. Redan nu har en lantbrukare vid Ringsjön åtalats för felaktig gödselspridning — hör och häpna: han var ordförande i hälsovårdsnämnden i en mindre kommun i södra Skåne! Sådana saker får en att förstå att här måste sättas in bestämda åtgärder. Det måste talas om för människor att fastän de inte själva ser något direkt samband mellan sina egna handlingar och de skador som förorsakas måste de lära sig att ta ett övergripande ansvar för vår miljö. Jag tycker att det är bra att miljöministern pressar länsstyrelserna i västra Sverige att sätta i gång denna verksamhet. Jag var på studieresa där i somras och blev bekant med de förslag som då förelåg, och jag måste säga att de inte var särskilt imponerande. Jag hoppas verkligen att statsrådet kan göra något för att få mer studs på de förslag som skall läggas fram. Till det Lars Ernestam framhöll om handelsgödselavgiften vill jag säga att jag har förståelse för att man använder denna avgift också till skogsforskningen. Försurningen har ju en stor del av skulden för gifterna i haven, t.ex. tungmetallhalterna. Därför anser jag det försvarbart att använda handelsgödselavgiften till detta ändamål. Som kommentar till Jens Erikssons upplysning om Idefjorden vill jag säga att jag i november 1985 träffade Norges borgerliga statsråd för miljöärenden på ett möte i Nordiska rådet. På en fråga svarade hon att vattenkvaliteten de senaste åren hade förbättrats. Har man en sådan tro, som inte bygger på några realiteter, förstår vi varför det har gått galet med Idefjorden.

Herr talman! Helt kort tre synpunkter i anslutning till statsrådets anförande och slutligen några kommentarer om vad vi från folkpartiet finner vara angeläget att ta med i handlingsprogrammet. Processen kan förefalla gå långsamt, sade statsrådet. Det är naturligtvis riktigt att utredningar behöver ta sin tid — det förstår jag också. Men nu är det så att i den del som gäller miljöfarliga eller miljöstörande verksamheter finns det lagstiftning, och där är det bara att handla. Det här upplever jag som en resursfråga, och det är därför jag har sett det som ett problem att pengarna används för skogsforskningen. Till Grethe Lundblad kan jag säga att när det gäller jordbrukets del i luftföroreningen är främst stallgödseln aktuell. Den svenska handelsgödseln däremot har endast marginell betydelse för försurningsproblemen. Det är just av det skälet vi har reagerat på just den punkten. Statsrådet säger att hon vill vänta med att redovisa åtgärder tills hon vet att det får genomslagskraft. Jag inser att detta kan vara rimligt, men samtidigt blir jag litet orolig: Finns det då inga åtgärder som har genomslagskraft? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet den här gången. När en regering skall komma med kraftfulla förslag brukar man regelmässigt redovisa dem i förväg. I det här avsnittet vill jag slutligen säga att jag tyckte det var bra att statsrådet gjorde sin deklaration gällande Danmark. Nu diskuterar vi rätt sent på dagen, men jag hoppas verkligen att statsrådets klara uttalanden kommer i pressen och massmedia och kommer till Danmarks kännedom, liksom att det finns en samstämmig uppfattning om detta i riksdagen. Till sist är det några frågeställningar som är viktiga att få med i sammanhanget. Vi vill ha en avvecklingsplan för PCB, vi vill ha en vidgning av bilskrotningslagen, vi vill ha skärpta krav beträffande en rad luftföroreningar och vi vill ha skärpta krav när det gäller kvicksilveroch kadmiumutsläpp. En del av detta kanske löser sig, men jag tror det är viktigt att alla dessa frågeställningar, plus en del andra, tas in i ett sådant här åtgärdsprogram.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att miljöministern är beredd att träffa oss och ta del av våra synpunkter. Jag tror att det kan bli av värde för miljöministern att få den informationen. Med tillfredsställelse konstaterar jag också att miljöministern anser detta självklart. Däremot sade miljöministern ingenting om den aktionsgrupp hon har tillsatt. Jag förstår att det tåget kanske redan har gått. Jag är emellertid oroad för vad som kan komma fram där, eftersom jag hörde en av dem som ingår i aktionsgruppen för ett par tre månader sedan vid den nordiska fiskerikonferensen uttala att de utsläpp som skett i Östersjön inte var så förskräckligt farliga, att de inte får öka ytterligare men att det hittilldags inte var någon större fara på taket. Jag delar inte den uppfattningen. Tvärtom är det hög tid att man tar krafttag för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Miljöministern rosar Norge, men jag har ingen anledning att rosa Norge när det gäller rening och havsmiljö. I min hemtrakt är vattnet snusbrunt för det mesta — arter som torsk, rödspätta och krabba är döda inom stora områden och musslorna är förgiftade så att de inte har kunnat skördas på ett par år. Jag vill säga, Grethe Lundblad, att oavsett vilken färg den norska regeringen har haft — det har ju skiftat — under de senaste 20 åren, har ändå vattenmiljön i norra Bohuslän och Idefjorden stadigt försämrats. Det hjälper inte att man har fått en ny socialdemokratisk regering i Norge. Jag ställer inte särskilt stora förhoppningar på den. Jag hoppas att den svenska pressen på Norge skall bli mycket starkare än vad den har varit tidigare. I dag tror jag att man inser faran på ett helt annat sätt än man har gjort förut.

Herr talman! Statsrådet gav ju besked när det gäller synpunkter på den danska miljöpolitiken och det var bra och nyttigt. Däremot fick vi kanske andra besked när det gäller den norska miljöpolitiken. På den punkten tror jag nog att Jens Erikssons beskrivning är riktig. Det har hänt ganska litet, och det ställer till mycket stora problem. Också i det sammanhanget behövs synpunkter. I övrigt blir vi väl inte så mycket klokare på regeringens och statsrådets vilja att göra någonting. Statsrådet sätter förhoppningarna till aktionsgruppen, som nu skall lägga fram förslag. Men vi kan ju se på de förslag som redan finns, som skulle ha kunnat få effekt på detta område, nämligen förslaget om en ny bilavgaslag och förslaget om insamling av miljöfarliga batterier. Här tycker jag inte att man har gått tillräckligt långt, inte så långt man kunde ha gått. Nu kommer i alla fall situationen när det gäller batterierna förhoppningsvis att kunna förbättras genom beslut i riksdagen — men det är en annan sak. Jag tror att det är nödvändigt att i aktionsplanen ta in mycket mer av åtgärder mot luftföroreningar. Som jag sade i mitt tidigare inlägg hamnar luftföroreningarna slutligen i havet och skapar problem. Det finns undersökningar som visar detta. Det innebär inte att man inte skall göra någonting på andra områden, men på detta område har man mer eller mindre låtit bli att göra något, och det är detta som är oroande. Jag fick inget svar av statsrådet på frågan om luftvårdsfonden, som riksdagen har uttalat sig om. Jag fick inte veta i vilket förhandlingsläge frågan befinner sig. Det är synnerligen angeläget att det görs någonting, eftersom utsläppen i andra länder är mycket stora. Att sådant här tar tid kan jag i och för sig förstå, men det är ändå mycket brådskande, och arbetet måste därför vara intensivt. När det gäller Nordsjökommissionen gavs det inte heller något besked, men även på den punkten finns det anledning att vi från svensk sida är mycket aktiva, eftersom föroreningssituationen i Västerhavet till stor del beror på sådant som kommer från Nordsjön och även från Östersjön — det kommer alltså inte bara från ett håll. Det är därför viktigt att vi jobbar på alla håll för att nå resultat.
Herr talman! Jag har koncentrerat mig på att diskutera de frågor som direkt har med havsföroreningar att göra och inte andra frågor, som det finns anledning att återkomma till nästa vecka. En del av de frågor som har ställts Prot. 1986/87:40 kommer att få svar i budgetpropositionen och i regeringens forskningspro 2 december 1986 position i vår, och jag hoppas att mina erfarna riksdagskolleger har förståelse för att jag inte står här och pratar om det. Jag noterar med tacksamhet att man från de olika partierna har deklarerat sin uppslutning bakom kraven gentemot Danmark. Jag skall ha ett samtal med Danmarks miljöminister om ett par veckor, och vid ämbetsmannaöverläggningarna i går klargjordes att Sverige kommer att ställa långtgående krav. Det är då bra att veta att jag har riksdagen bakom mig. Jag undrar om inte Jens Eriksson och Lennart Brunander är felunderrättade om Norge, och det bekymrar mig i så fall. Det har under många år funnits anledning till mycket hård kritik. Som ett sätt att fullfölja bl.a. det uttalande som jordbruksutskottet gjorde i våras ställde vi förnyade krav på Norge i somras. När den norska miljöministern och jag träffades i början av augusti lade hon fram ett detaljerat program för att minska utsläppen till Idefjorden och Glomma, och nya förslag kom så sent som häromveckan i den norska budgeten, där det är fråga om betydande satsningar. Vad skall sedan ingå i ett sådant här program? Jag vill fortfarande inte definitivt ta ställning i detalj till hur förslaget skall utformas, men vi arbetar med stor intensitet.

Jag kan försäkra att vi skall anstränga oss för att se till att avvägningen görs så, att det på bästa, snabbaste och mest konkreta sätt ges utrymme för de resurser som skall sättas in. Det är också i detta sammanhang mycket betydelsfullt att problemen bearbetas länsvis och regionalt. De är delvis olika till sin natur, beroende på vilken del av Sveriges långa kust som det handlar om. Jag vill säga till Jens Eriksson att jag kan föreställa mig att en ledamot i gruppen har yttrat något sådant som refererades, men jag försäkrar att det icke är representativt för gruppen. För att ta Region Nord som omfattar Östersjön norrut, är det naturligtvis mycket viktigt att angripa industriutsläppen, både de svenska och de som sker från finsk sida. I syd och väst har både jordbruket och trafiken stor tyngd, liksom den tunga kemiska industri som vi har på sydvästkusten. Där kommer utsläppen från Danmark och Norge in. Vi har i sydregionen också de problem som beror på utsläppen från våra grannländer söder om Östersjön. Det är självklart att vi måste överväga varje möjlighet och varje ny infallsvinkel som kan dra med andra länder i detta arbete. Ett exempel är vårt initiativ — som vi fick slåss för — på det nordiska miljöministermötet, att få upp Östersjökommissionens sammanträden på ministernivå. Vi har naturligtvis ingen annan uppfattning om Nordsjökommissionen. Men man måste se på detta med utgångspunkt i vad det är som kan leda till resultat. Det kommer att krävas ett mycket tungt arbete, och jag skulle uppskatta om jag också i andra sammanhang kunde säga att jag har 73 riksdagens partier bakom mig och att vi står enade i Sverige bakom de här kraven. Vi har nog alla som enskilda personer, som partier och i regeringsställning under de senaste tio åren haft anledning att se med viss ödmjukhet på det förflutna. Ingen har särskilt stor anledning att förhäva sig. Vad vi nu måste göra är att inrikta oss på att nå konkreta resultat för framtiden. Alldeles problemfritt är det verkligen inte när man ser på olika näringars intressen. Jag har mött företrädare för fiskarna som har kritiserat mig för att jag påtalat problemen. Man säger att det åstadkommer köpmotstånd. Jag har mött jordbruksorganisationer och centerpartister som inte tycker om att vi tar upp jordbrukets bidrag. Så skulle jag kunna fortsätta att exemplifiera. Vi måste naturligtvis när det kommer till kritan och det gäller att bekänna färg alla vara beredda att gå till handling.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det som Birgitta Dahl senast sade. Jag tror att det är oerhört viktigt när det gäller de internationella förhandlingarna att vi kan visa att Sverige står enat i kampen för en bättre havsmiljö och att vi inte vill att många särintressen skall få spela någon roll. Jag tycker att det är bra att miljöministern har tagit initiativ till nordiska överläggningar och till en dansk-svensk arbetsgrupp. Jag hoppas att denna arbetsgrupp får bestämda direktiv och korta tidsfrister så att det snabbt kan komma fram någonting. Häromdagen sades det till Nordiska rådets presidium att det skulle komma ett långtgående nordiskt miljöprogram. Jag tror personligen att Birgitta Dahl mycket aktivt har bidragit till detta, och det vill jag tacka för. När det gäller internationella överläggningar läste jag t.ex. protokollet för Helsingforskommissionens möte 1985, och jag får säga att det inte är någon inspirerande läsning, för arbetet går mycket långsamt. Därför vill jag slutligen framhålla att detta ju gäller en krisartad situation. Det är kris för fisk och vattendjur, t.ex. sälar. Så småningom kanske ytvatten, badvatten och dricksvatten drabbas. Därför hoppas jag att vår energiska miljöminister på något sätt har den trollstav som kan skapa litet mer entusiasm och mer effektivitet i det internationella förhandlingsklimatet. Det behövs verkligen på detta område. Jag önskar miljöministern lycka till.
Herr talman! Jag skall mycket kort i mitt avslutande inlägg säga att när miljöministern uttrycker förhoppningen att vi alla står bakom kraven på en bättre havsmiljö upplever jag situationen så att vår roll i dessa frågor kanske har varit pådrivande. Vi försöker driva miljöministern mot nya djärva mål, trots de aktningsvärda insatser hon redan gör. Jag anser att det är nödvändigt att vi kommer långt på detta område, och jag tror inte att miljöministern kommer att möta något större motstånd i riksdagen för åtgärder som verkligen bidrar till att förbättra havsmiljön.

Herr talman! Valperioden för justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson utgår under innevarande kalenderår. Jag vill erinra om den reform av JO-ämbetet som riksdagen beslutade om den 5 november i år. Den nya institutionen för detta träder i kraft omedelbart efter det att chefs-JO i den nya organisationen har valts. Reformen innebär bl.a. att ämbetet i fortsättningen skall bestå av en chefsjustitieombudsman och som biträde till denne tre justitieombudsmän. Riksdagens JO-delegation har berett frågan om val av chefsjustitieombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har förrättats under fjärde året därefter väljer justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson till chefsjustitieombudsman.

Herr talman! Oåterkallerligen går utvecklingen när det gäller radio och TV mot större frihet. Förvisso saknas det inte försök att bromsa denna utveckling. Men den nya tekniken, både när det gäller eteroch satellitsändningar och kabel-TV, gör att det ligger i sakens natur att försöken att bromsa denna och reglera inte kommer att lyckas. Den tiden är oåterkallerligen förbi då vi i denna kammare kunde besluta att svenska folket skulle få titta på två TV-program och lyssna på tre radioprogram. Så kunde man göra för inte så många år sedan på grund av att det krävdes riksdagsbeslut för att få ta i anspråk den teknik som behövdes för att andra program än Sveriges Radios skulle kunna nå ut till människorna. I dag är situationen helt annorlunda. Satellittekniken ger oss tillgång till en mångfald av program. Tillsammans med kabelutvecklingen håller vi nu på att snabbt skapa ett nytt Mediasverige. Vi skiljer mellan direktsändande satelliter och kommunikationssatelliter. Jag vill ta tillfället i akt att understryka att dagens betänkande bara berör kommunikationssatelliter. Det här låter kanske som teknikdefinition av ointressant slag, men det är viktigt att understryka att direktsändande satelliter inte omfattas av kabellagstiftningen. Ingen kan hindra någon från att ta emot direktsändningar från s.k. DBS-satelliter och sända dem vidare i kabel-TV-nätet— om man inte tänker ändra på den svenska regeringsformen. Nu föreligger det ett förslag att ändra i radiolagen. Det är för oss moderater naturligt att på det här området sträva efter så stor frihet som möjligt. I ett demokratiskt samhälle måste en långtgående etableringsfrihet vara en självklarhet. Inskränkningar i den kan bara motiveras av de begränsningar som tekniken uppställer. Det är viktigt att detta slås fast när det gäller etableringsrätten. Är den fri i enlighet med vad som krävs i reservation 1, vilken jag ber att få yrka bifall till, så är frågan om den s.k. frigränsen för kabelnät ointressant. I dag gäller en gräns på 50 hushåll, varunder det inte behövs något tillstånd för att anlägga kabelnät. Genom detta kan mindre tätorter, villaområden eller t.ex. några höghus slippa att gå till kabelnämnden för att få tillstånd att anlägga ett nät. Det är bra att vi har en sådan frigräns. Den leder till att vi får mindre av krångel och byråkrati. Herr talman! Frågan har utretts, och den utredningsman som regeringen har tillsatt föreslår en höjning av denna gräns till 100 hushåll. Regeringen stannade däremot utan motivering vid att bara höja gränsen från 50 till 75 hushåll. Nu finns det en majoritet här i kammaren för 100 hushåll i enlighet med utredningsmannens förslag, eftersom socialdemokraterna i utskottet har anslutit sig till gränsen 100 hushåll. Detta är ett steg i rätt riktning. Det är positivt att utskottets socialdemokrater på denna punkt har velat medverka till en ökad frihet och framför allt mindre krångel och mindre byråkrati. Det hade varit ännu bättre om alla partier hade velat ansluta sig till reservation 1, vilken i dag utskottets moderater och folkpartister står bakom. Det finns faktiskt inte något tvivel om att de tankegångar och förslag som där tas upp kommer att realiseras någon gång under 1990-talet.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande endast beröra etableringsrätten på etermedieområdet, eftersom det bara är på den punkten vi i folkpartiet har en avvikande mening i förhållande till utskottets majoritet. För drygt ett år sedan presenterade folkpartiet en motion i anslutning till propositionen om radiooch TV-sändningar i kabelnät, där vi utgick från att rätten att sända i kabel skall vara fri. Vi har fortfarande den åsikten. I allt väsentligt bör samma ordning gälla för kabelsändningar som gäller för det tryckta ordet. På samma sätt som det är fritt för var och en att publicera sig i skrift eller att starta en tidskrift skall det vara möjligt för alla att bedriva trådsändning till allmänheten. För att få tillstånd till sändning enligt kabellagen krävs att en mängd villkor är uppfyllda. Då den lagen diskuterades föreslog vi att dessa regler endast skulle gälla vissa formella krav. I huvudsak motsvaras dessa av vad som gäller för utsändningsbevis för periodisk skrift. Analogt med detta resonemang införde vi termen sändningsbevis. Vårt förslag innebär att den som har sändningsbevis har rätt att både vidaresända satellitsändningar och göra egensändningar samt att även blanda dessa. Vi anser att det skall stå nätägaren fritt att upplåta sitt kabelnät till vem han vill, men med skyldigheten att upplåta en kabel åt ett lokalt kabelsändarföretag och två kanaler åt Sveriges Television. I kabellagen finns ytterligare ett antal kriterier som skall vara uppfyllda för att tillstånd skall ges till nätägare att upplåta kabelutrymme, t.ex. att tillstånd bara får avse visst område, att de som berörs av sändningarna skall få möjlighet att yttra sig i tid och att kommunen har yttranderätt. Det är således en mängd formaliteter. Vi tycker att samtliga dessa krav är omotiverade. I konsekvens med vår motion angående kabellagen vill vi inte att 5 § radiolagen skall göras tillämplig på kabelsändningar. Ett tillägg till 5 § andra stycket bör därför göras med följande innebörd: ”Vad här har stadgats gäller inte kabelsändningar enligt lagen om lokala kabelsändningar.” Riksdagen bör nu utnyttja tillfället att besluta att det blir fritt för var och en att bedriva trådsändning.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

Herr talman! Man kunde i detta sammanhang ta upp en diskussion om tekniken när det gäller etermedia, den snabbhet med vilken denna teknik utvecklas och de krav på förändringar som detta ställer. Jag skall dock inte göra detta utan snarast begränsa mig till den del där vi från centern har framfört särskilda ståndpunkter i form av en reservation. Förra gången togs frågan om sändningar och tillståndsplikt upp i proposition 1984/85:199. Då föreslogs att sändningar som inte kunde tas emot av fler än 50 bostäder skulle undantas från tillståndsplikten. Vi hade då från centerpartiet en motion där vi föreslog att gränsen i stället skulle sättas vid 250 bostäder. Efter en diskussion i utskottet var man litet svävande i fråga om gränsen 50 bostäder. Den fastlades inte definitivt, utan en utredningsman skulle vidare undersöka saken. Nu har det kommit ett förslag om 100 bostäder som gräns för tillståndsplikten. Även denna gång har vi från centerns sida sagt att vi inte bör sätta gränsen så lågt, utan vi vidhåller vårt krav på 250 bostäder. Representanter för kabelnämnden har inför utskottet redovisat hur många tillstånd som under tiden givits. Endast två tillstånd har givits för områden som avser färre än 100 bostäder. Vad gäller intervallet 100—250 bostäder har 15 tillstånd givits. Vi kan alltså se att ett begränsat antal tillstånd delats ut för områden med 100-250 bostäder. Eftersom tekniken utvecklas så snabbt, menar vi att sådana gränser inte bör sättas som innebär begränsningar för framtiden. Vi från centern anser att det ändå behövs regler för tillstånd, men det behövs också en enkelhet, så att reglerna som sagt inte är begränsande för framtiden. I hyresgästsammanslutningar, bostadsrättsföreningar liksom på mindre tätorter och i byar kan människorna själva få möjligheten att tillsammans och under eget ansvar lösa mottagningsfrågorna utan krav på tillstånd. Det är viktigt. Jag understryker att det är tillsammans och under eget ansvar som man löser mottagningsfrågorna. Det kommer förmodligen att sägas här i debatten att man, genom att gränserna för vilka som kan få ta emot sändningar utan tillstånd utvidgas, kommer att dra trådsändningarna undan från ett antal regler som gäller enligt lagstiftningen. När människor gemensamt väljer en sådan lösning som vi föreslår tror jag inte att de ensidigt kommer att satsa på våldseller porrkanaler, utan det kommer att bli ett ansvarsfullt utbud. Herr talman!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 Informationsteknik och information till handikappade har behandlats i flera betänkanden. Frågan skall utredas ytterligare. I samband med att utredningsarbete nu pågår vill jag ge uttryck åt uppfattningen att det skall vara så få särregler som möjligt för information till handikappade och att vi skall utnyttja den möjlighet som tekniken ger.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

Herr talman! Flera talare har redan berört den tekniska utvecklingen på eterområdet och konstaterat att den gått snabbt de senaste åren samt att vi kan förvänta oss en fortsatt mycket snabb utveckling. Vi har fått de s.k. kommunikationssatelliterna, som genom särskilda dyrbara mottagarstationer kan sända vidare med kabelnät. På senare tid har också de direktsändande satelliterna kommit. Det innebär att man med en enkel och billig antennutrustning i hushållet kan ta emot sändningar. När vi lever i en sådan snabb teknisk utveckling säger det sig självt att den radiorättsliga lagstiftningen måste ses över och täcka in de nya situationer som uppstår. Under senare år har också flera utredningar arbetat. Den senaste stora utredningen var bl.a. massmediekommittén, vars arbete resulterade i lagen om lokala kabelsändningar. Vi har en särskild radiorättsutredning, vars uppgift är att utarbeta förslag till en modern radiorättslig lagstiftning som även tar hänsyn till den framtida utvecklingen. Vidare har vi yttrandefrihetsutredningen, som har diskuterat ett förstärkt grundlagsskydd för yttrandefriheten. Radiorättsutredningen har i ett delbetänkande tagit upp vissa frågor som berör kabellagstiftningen. Det gäller bl.a. tillståndsplikten. Jag går nu över till att kommentera de två reservationer som har fogats till betänkandet. I en reservation tar de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet upp frågan om etableringsfriheten och tillstyrker motioner där i princip helt fri etablering på eterområdet föreslås. Det här är ingen ny fråga. Vi har i riksdagen under de senaste åren behandlat frågan vid åtskilliga tillfällen, senast vid förra riksmötet. Då hänvisade man till det pågående arbetet med beredningen av yttrandefrihetsutredningens betänkande. Då pågick nämligen inom justitiedepartementet ett beredningsarbete som gällde bl.a. etableringsfriheten. Vi har nu erfarit att en proposition kommer att läggas fram vid årsskiftet. Enligt utskottets uppfattning finns det därför ingen anledning att nu diskutera frågan om etableringsfriheten. Vi får återkomma till den om några månader, då vi kommer att ha ett mycket stort och fullödigt beslutsunderlag till vårt förfogande. När det sedan gäller tillståndsplikten står det i den nuvarande kabellagen att det för sändningar som når upp till ca 50 lägenheter inte behövs några tillstånd. Den radiorättsutredning som har arbetat har i stället föreslagit att man skall sätta gränsen vid 100 lägenheter. Vi har i utskottet efter en ganska ingående prövning kommit fram till att 100 lägenheter är en lämplig gräns för tillståndsplikten, dvs. att bostadsområden med mindre än 100 lägenheter inte skall omfattas av denna. Vi har vidare i vårt beredningsarbete konstaterat att centerns förslag om en gräns vid 250 lägenheter i praktiken saknar betydelse. Kabel-TV-området domineras nämligen i dag helt av de stora nätinnehavarna. Tre fjärdedelar av alla bostäder som nås av kabel-TV är anslutna till televerkets nät. Resterande nätinnehavare utgörs av bostadsföretag och lokala kabel-TV-företag. Om ett litet bostadsområde ansluts till ett av dessa nät, blir i praktiken även detta bostadsområde tillståndspliktigt. Det spelar alltså ingen roll om det består av bara 50 eller 100 bostäder eller om det består av 250 bostäder. Utskottet påpekar dessutom att utvecklingen går snabbt framåt på det här området. De direktsändande satelliterna omfattas inte av kabellagen, och små bostadsområden har därför möjlighet att ta emot sändningar via dessa. Vidare erinras om att radiorättsutredningen håller på att se över radiorättslagstiftningen. Herr talman!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

Herr talman! Det är ingen stor fråga som jag vill ta upp, men jag behöver från utskottets sida klarlägganden på ett par punkter. Utskottets motiveringar förbryllar mig nämligen. Jag skrev förra året en motion där jag krävde lagreglerad sekretess inom fritidsnämndernas verksamhetsområde, främst med syftning på fritidsoch ungdomsledare med hänsyn till dessas samarbete med socialtjänsten, ofta i organiserade former. Sekretesskydd saknas nämligen helt för detta område. Utskottet menade att man skulle förutsätta att integritetskänsliga uppgifter behandlas med stor varsamhet trots att sekretesskydd saknas. Konstitutionsutskottet framhöll ändå på s. 5 i sitt betänkande 1985/86:13: ”Det är emellertid inte uteslutet att det i bland skulle vara befogat med en sekretessmöjlighet på området. Utskottet är dock inte berett att utan närmare utredning frångå sin principiella inställning till en utvidgning av sekretessen.” Jag accepterar att man skall vara restriktiv med utvidgning av sekretessbestämmelser och har ställt mig bakom sekretesslagen i stort. På en punkt ville jag vid behandlingen dock få till stånd en förändring, nämligen just beträffande samarbetet mellan myndigheter. Utskottet hade viss förståelse för detta, och vi skulle avvakta vissa överväganden i regeringskansliet samt följa tillämpningen av nuvarande bestämmelser. Efter det att utskottet förra året hade uttryckt sig på det här sättet gick jag hem och skrev en ny motion, där jag påpekade att varsamhet med integritetskänsliga uppgifter är omöjlig då t.ex. skyldighet att lämna ut allmänna handlingar är ovillkorlig. Jag krävde denna gång den översyn som utskottet sagt sig behöva för att kunna ta ställning. Men nu inträffar det märkliga, herr talman, att utskottet föreslår avslag på motionen med samma motivering som tidigare, nämligen att man inte utan närmare utredning är beredd att frångå sin principiella inställning. Motionen var visserligen kort, men jag utgick ifrån att problemet var känt sedan tidigare. Jag måste nu få veta vad man egentligen tycker: Är det ett problem att fritidsnämndernas verksamhet inte omfattas av sekretesslagen? Om svaret är ja, vad vill man då göra åt det? Om svaret är nej, skall man skriva att man inte uppfattar förhållandet som ett problem, och i så fall skulle jag kunna argumentera mot just den uppfattningen.

Herr talman! Vid det här betänkandet har fogats en centerreservation, där det hänvisas till en motion som väckts av mig under allmänna motionstiden. I motionen föreslås en utvidgning av det sekretesskydd som i vissa fall gäller gentemot den som erhåller vård eller behandling. Enligt 7 kap. 3 § sekretesslagen kan sekretessen inom hälsooch sjukvården gälla även gentemot den enskilde, alltså i det här fallet den som får vård eller behandling. Efter en lagändring 1982 gäller detta också i vissa situationer inom försäkringskassan. Ett stadgande av samma karaktär finns i 7 kap. 6§ och avser inom hälsooch sjukvården samt socialtjänsten förekommande utsagor av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. De här reglerna har tillkommit dels för att skona den enskilde själv, dels för att förhindra att tredje man utsätts för repressalier. Eftersom det här sekretesskyddet anses vara synnerligen välmotiverat, ter det sig märkligt att sekretesskyddet inte följer uppgifterna där dessa än förekommer. Så är alltså inte fallet, och det är det förhållandet som jag har påtalat i min motion. Jag skall försöka att kort beskriva vad det kan handla om i verkligheten. I utskrivningsnämnderna och den psykiatriska nämnden behandlas ärenden som gäller patienter som intagits på sjukhus för vård enligt lagen om sluten psykiatrisk vård, LSPV, och då finns de aktuella journalerna alltid tillgängliga. I en del fall har vederbörande patient inte fått ta del av sin egen journal, mestadels därför att det anses att det skulle motverka syftet med vården, men det förekommer också att man vill skydda en uppgiftslämnare, ofta en nära anhörig, mot repressalier. Så länge ärendet finns hos de här nämnderna upprätthålls sekretesskyddet. Ofta behandlas frågor om rättshjälp i de här sammanhangen, och dessa ärenden kan överklagas hos besvärsnämnden för rättshjälp och hos domstolsverket. När ärendet kommer dit upphör sekretesskyddet att gälla, och det finns då alltså ingen möjlighet att hindra patienten från att ta del av sin journal om och när han så önskar, trots de risker som kan vara förknippade med detta. Konstitutionsutskottet har motiverat sin avstyrkan av det yrkande som återfinns i motionen på bl.a. följande sätt: ”Det kan enligt utskottets mening förutsättas att sådana känsliga uppgifter som avses med motionen oftast inte behöver vara tillgängliga — — —.” Detta måste betyda att utskottet för sin del förordar ett system där besvärsnämnden och domstolsverket underlåter att infordra underlaget för de beslut som skall prövas. Då skulle alltså målet avgöras på ett mindre omfattande material än det som förelegat hos den beslutande myndigheten. Naturligtvis kan detta inte vara acceptabelt. Herr talman! Det finns fler olägenheter förknippade med det förhållande som jag har beskrivit i motionen, och jag skall här nämna bara ytterligare en. Uppgiftslämnaren kan ibland riskera att få allvarliga obehag om en känslig uppgift kommer fram till den berörda personen, och därför frågar uppgiftslämnaren i sådana fall ofta om sekretesskyddet. Kommer det då fram att skyddet är ofullständigt, är det lätt att förstå om man avstår från att lämna för vården viktiga upplysningar. Utskottet har enligt min uppfattning inte angett något sakligt skäl för avslag på motionen. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Den proposition med förslag till förändringar i sekretesslagen som vi nu behandlar har enhälligt godtagits av utskottet. Det finns endast en reservation, som gäller en under den allmänna motionstiden väckt motion, nämligen den som Rosa Östh nyss har talat om. Jag vill därför till att börja med begränsa mig till att göra några allmänna reflexioner kring sekretesslagstiftningen. I många sammanhang har ett enhälligt konstitutionsutskott understrukit vikten av att offentlighetsprincipen upprätthålls. Härav följer att utskottet allmänt har en restriktiv inställning till att utvidga sekretessen till nya områden. Om nya sekretessregler skall tillskapas, måste de som jag ser det vara väl underbyggda och i princip ha varit föremål för någon form av utredning. Det är i huvudsak mot den bakgrunden man skall se utskottets ställningstaganden till de i betänkandet behandlade motionerna. Det är naturligtvis inte svårt att hitta nya områden, där det ibland kan finnas anledning att beröra sekretesskyddet. Skälen härför är dock enligt min mening sällan tillräckligt starka för att motivera ytterligare undantag från den insyn i myndighetsutövningen som offentlighetsprincipen skall garantera. Beträffande flertalet av de motioner som behandlats i det här ärendet har utskottsmajoriteten inte funnit tillräckliga skäl för att införa nya sekretess Lena Öhrsvik har här framfört synpunkter beträffande en av henne väckt motion. Äveni fjol hade vi en liten diskussion kring de frågor som behandlas i motionen. Jag kan här referera till vad utskottet då anförde mot bakgrund av den analys av synpunkterna som gjorts. Det problem Lena Öhrsvik pekar på i sin motion hänför sig inte till den kommunala fritidshemsverksamheten utan gäller övrig kommunal fritidsverksamhet. Utskottet anförde att de integritetskänsliga uppgifter det här gällde borde kunna behandlas med stor varsamhet trots att sekretesskydd saknades.

Emellertid har det inte enligt utskottets uppfattning inträffat någonting sedan föregående år som gjort att vi ansett oss böra ändra vår inställning. Jag är dock beredd att ytterligare avvakta utvecklingen. Utan tvivel kan saker och ting som inte är positiva hända på det här området. Vi måste ibland täppa igen luckor, och det är möjligt att vi i framtiden kan komma fram till att justeringar är nödvändiga. Mitt svar på Lena Öhrsviks fråga är alltså: Vi stänger inte dörren för en ytterligare sådan prövning, men vi har inte funnit att det under den period som gått sedan vi föregående gång behandlade ärendet framkommit någonting som gör att det finns anledning att i dag ställa sig positiv till en utvidgning av sekretessen. Den motion som här har kommenterats av Rosa Östh avser ett område där vi brukar vara mycket restriktiva när det gäller att medge sekretess. Det gäller uppgifter som finns hos besvärsnämnden för rättshjälp och hos domstolsverket. Vi menar att man bör vara mycket försiktig med att införa sekretess inom detta område och att det ligger i den enskildes rättsintresse att ha största möjliga offentlighet. Det har alltså att göra med rättssäkerheten. Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag delar helt Olle Svenssons åsikt att man bör vara restriktiv i fråga om att utvidga sekretesskyddet. Men min motion handlar om en typ av ärenden som har sekretesskydd i vissa fall men inte i andra. Det saknas alltså en konsekvens i sammanhanget. Utskottet anför att man inte märkt att det uppstått olägenheter inom det här området. Jag vet inte vad som krävs när det gäller typ av olägenheter eller vem som skall påtala sådana för att man i utskottet skall bli övertygad om att en ändring är påkallad. Jag vill bara framhålla att både socialstyrelsen och psykiatriska nämnden har påpekat brister vid mer än ett tillfälle, och det är de myndigheter som har ansvaret för de fall som kommer i fråga i det här sammanhanget.

Herr talman! Olle Svensson säger att det inte har inträffat någon nytt sedan förra året, när vi senast tog ställning till den här frågan. Men det har faktiskt gjort det. Årets motion ser inte likadan ut. Jag har tagit hänsyn till vad utskottet förra gången sade om att man inte utan närmare utredning var beredd att frångå sin tidigare ståndpunkt, dvs. att vara restriktiv när det gäller att utvidga sekretessen. I den nu aktuella motionen har jag alltså begärt just den översyn som utskottet ansåg som nödvändig för att man skulle kunna ta ställning. Det är detta som är skillnaden. I fråga om behovet av att ibland behöva utvidga sekretesskyddet är vi tydligen ganska ense. I det här fallet är detta särskilt viktigt, eftersom det på många håll pågår ett organiserat samarbete mellan socialtjänst och fritidsnämnder, speciellt när det gäller ungdomar. Samarbete kräver ju att man talar med varandra, och man behöver ibland tala om väldigt känsliga saker, som rör hemförhållanden, sjukdomar, missbruk m.m., för att rätt kunna förstå ungdomarnas sätt att handla och reagera och för att kunna välja rätt insatser. Detta är särskilt viktigt i arbetet mot narkotikamissbruk och annat missbruk. Det som har hänt sedan vi senast behandlade frågan är alltså att motionen ser annorlunda ut. Vad jag nu kräver är just den översyn som utskottet senast ansåg nödvändig. Därför förbryllar det mig att utskottet avstyrker förslaget med samma motivering som tidigare.

Herr talman! Jag skall beröra den fråga som tas upp i reservationen, som jag inledningsvis ber att få yrka bifall till. Reservationen gäller en utredning av myndighetsbegreppet. Man kan då fråga sig om det verkligen behövs en utredning. Statens verksamhet bedrivs i många olika, sköna former. Vi har statliga bolag, stiftelser och myndigheter, som ju är den vanligaste beteckningen på de organ som skall verkställa de beslut som vi fattar i det här huset. Man kan fråga sig om det är särskilt viktigt att de här begreppen är noggrant definierade och att man vet vad det rör sig om. Ja, det är det faktiskt. Till de olika verksamhetsformerna är knutna olika regler och olika rättsverkningar. Det är således mycket viktigt att veta vad som menas med en myndighet. Till myndighetsbegreppet är knutna bestämmelser såväl i regeringsformen som i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Det är alltså inte likgiltigt om en statlig verksamhet drivs av ett organ som kan kallas för myndighet. Då kan man naturligtvis resa frågan: Vet vi inte redan vad som är en myndighet? Nej, det vet vi inte. Det finns inte någon definition. Ingenstans är det klart angivet vad som menas med en myndighet. Att det förhåller sig så illustreras av att det under senare tid har förekommit uppseendeväckande fall av inrättande av statliga organ utan att man har vetat vad dessa organ är. Det senaste och mycket uppmärksammade fallet var ju fondstyrelserna. Här uppkom en diskussion om vilken status i det svenska förvaltningssystemet som fondstyrelserna egentligen har. Jag tog upp frågan i riksdagen och hade en debatt med finansministern. Denne förklarade att fondstyrelserna är innovationer. De var inte bolag, inte stiftelser och inte myndigheter. De var alltså innovationer. Jag hade sedan en debatt här i kammaren med justitieministern, och han sade att fondstyrelserna var varken det ena eller det andra. De var enligt justitieministern unika. Nu är det så att begreppen innovation och unik inte är några förvaltningsrättsliga termer, som vi kan knyta rättsverkningar till. Det krävdes en omfattande debatt och domstolsutslag i ett par kammarrätter och i regeringsrätten för att fastställa att fondstyrelserna är myndigheter. Problemen var inte slut med detta, utan sedan påstods att fondstyrelserna var myndigheter på ett särskilt sätt, dvs. vissa av de regler som normalt gäller för myndigheter skulle gälla för fondstyrelserna, men inte andra regler. Exemplet med fondstyrelserna visar hur viktigt det är att vi gör en ordentlig översyn av frågan och att vi äntligen kan bestämma oss för vad som är en statlig myndighet. Den statliga verksamheten får ju inte glida ut i vilka diffusa former som helst, utan den måste ha en tillfredsställande rättslig reglering. Detta tycker jag att alla borde kunna vara överens om. Nu kan faktiskt bekymren illustreras på ytterligare ett sätt: att fondstyrelserna är olagliga. Man kan tycka att det gäller en liten sak, men enligt den lag som gäller för fondstyrelserna kan regeringen utnämna icke svenska medborgare att sitta som ledamöter i styrelserna. De bestämmelser som gäller ledamotskap i sådana här styrelser och som finns i regeringsformens 11 kap. 9 § stadgar emellertid att personer som inte är svenska medborgare inte får sitta i styrelser som lyder direkt under regeringen. Detta är helt glasklart. Vi brukar ibland tvista om vad en grundlagsbestämmelse innebär, vi diskuterar olika tolkningar, och detta är i och för sig en trist historia. Jag tycker att vi borde se till att vi slipper sådana tvister, men det problemet kommer vi att debattera senare. Jag skall inte i detalj gå in på den saken just nu. I det här fallet finns det alltså en bestämmelse i lagen om fondstyrelser som går stick i stäv mot reglerna i regeringsformens 11 kap. 9 §. Nu tror jag inte att regeringen när den i riksdagen drev igenom lagen i och för sig medvetet ville bryta mot regeringsformen. Nej, man uppfattade helt enkelt inte fondstyrelserna som myndigheter. Men nu har det fastslagits att de är myndigheter, och därmed måste regeringsformens bestämmelser gälla. Det finns mycket att säga i denna fråga, liksom också om den mycket märkliga debatt som har förts, men eftersom jag har haft uppe frågan i flera tidigare diskussioner, nöjer jag mig med vad jag nu har sagt. Jag vidhåller att det är mycket viktigt att vi får ordning och reda när det gäller myndighetsbegreppet. Det är ett led i den strävan efter ytterligare klarhet och rättssäkerhet som bör vara ett mål för arbetet i denna kammare.

Herr talman! Det är svårt att debattera när motdebattören inte går i polemik. Sture Thun säger endast att frågan om myndighetsbegreppet löstes genom regeringsrättens utslag. Det gjorde den inte alls! Regeringsrätten konstaterade att löntagarfondernas styrelser var myndigheter — men bara i detta konkreta fall. Det löste inte frågan om hur man skall betrakta alla möjliga andra organ som bubblar upp i den mångförgrenade statliga verksamheten. Detta utslag är ingen garanti för att man i framtiden inte gör precis samma sak som hände i fondfrågan. Det här är viktiga ting, eftersom det till myndighetsbegreppet är knutet en rad rättigheter enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen rörande insyn, meddelarskydd och liknande. Man kan alltså inte bara fösa undan frågan och säga att problemet är löst genom regeringsrättens utslag. För övrigt är det för bedrövligt att man för att konstatera vad ett statligt organ är för någonting skall behöva gå till domstol! Det borde självfallet framgå när man inrättar ett statligt organ vilken förvaltningsrättslig status det har. Tycker inte Sture Thun också det? Sedan har vi den fråga som både justitieministern och finansministern har gått bet på och som jag inte kan begära att Sture Thun skall ha någon annan uppfattning om än vad de har haft, nämligen löntagarfondsstyrelsernas laglighet. I det avseende som vi har tagit upp i motionen och som vi har reserverat oss för står ju bestämmelserna om löntagarfondernas styrelser icke i överensstämmelse med regeringsformens 11 kap. 9 §& — det är helt glasklart. Hur kan Sture Thun försvara att vi har en lag som helt står i strid med en gällande grundlagsbestämmelse?

Herr talman! Jag måste säga att detta blir märkligare och märkligare. Vi har alltså uppenbarligen en grå zon, som man från socialdemokratisk sida tycker det är bekvämt att ha. Man vill kunna inrätta statliga organ utan att ange vilka rättsliga regler som skall gälla för dessa — generellt sett. Sedan skall man möjligen i efterhand, om det har blivit bråk om dessa statliga organ, domstolsvägen fastlägga vilken förvaltningsrättslig status de har. Detta måste sägas vara en mycket märklig syn på vårt förvaltningssystem. Det är riktigt att jag tycker att vi skall ha kvar lagprövningsrätten och att domstolar skall kunna rätta till sådant här, men man skall ju inte medvetet försätta sig i en sådan situation att domstolar är tvungna att agera eller att enskilda är tvungna att vända sig till domstol för att få fastlagt vilken förvaltningsrättslig status ett statligt organ har. Det måste vara vår uppgift här i riksdagen att se till att detta är klart från början när statliga organ inrättas.

Herr talman! Innan jag gick upp till kammaren lyssnade jag på pensionärsprogrammet i radio. Engagerade pensionärer, aktiva i samhällsarbetet, diskuterade där. Med stor sorg och beklämning konstaterades i programmet att det fortfarande finns diskriminerande lagstiftning mot pensionärer. I detta betänkande finns en fråga av den arten. Det är en fråga som har kommit tillbaka år efter år i form av motioner från enskilda folkpartister. Utskottet har regelmässigt föreslagit riksdagen att avslå motionen. Den gäller slopande av åldersgränser för offentliga uppdrag. I år har motionen avlämnats av Margareta Andrén med mig som medmotionär. Jag vill yrka bifall till motionen, som har beteckningen 1985/86:K501. Detta är en fråga av principiell natur. Jag vill ställa några frågor till utskottets talesman Sture Thun. Är verkligen de skäl som utskottet redovisar i betänkandet tillräckliga för att diskriminera vissa grupper av medborgare från rätten till vissa offentliga uppdrag? En pensionär kan vara fullvärdig ledamot i regering och riksdag. Vi har, herr talman, flera exempel på personer som fungerar utomordentligt väl i sådana sammanhang. En pensionär kan ha alla tänkbara uppdrag inom den kommunala förvaltningen. En pensionär betalar sin skatt och kan ha förtroendeuppdrag i föreningar och folkrörelser. Men det finns ett stort undantag. Konstitutionsutskottet litar tydligen inte på att en pensionär har tillräckligt omdöme för att göra korrekta bedömningar i domstolssammanhang. Pensionärer kan vara lagstiftare men anses inte vara kompetenta att tolka lagen. Utskottet hänvisar till att domarkåren avgår vid normal pensionsålder. Detta är naturligtvis helt riktigt, men har utskottets ledamöter då mot bakgrund av sin roll som grundlagarnas och kommunallagarnas vaktsoldater verkligen gått till botten med att utreda skillnaden mellan ett förtroendeuppdrag och ett tjänsteuppdrag? Utskottet hänvisar vidare till vad departementschefen sade under riksdagsåret 1982/83. Han påpekade att medelåldern är hög bland nämndemännen. Men, herr talman, är inte det uttalandet ett underkännande av de politiska partiernas förmåga att själva ansvara för nomineringen av de personer som skall utses av de kommunala organen? Finns det så bristande kompetens i kommunfullmäktige och landsting att det behövs lagstiftning för att tillrättavisa kommunerna och de politiska partierna — en lagstiftning som dessutom upplevs som diskriminerande av stora befolkningsgrupper, vilket är det i detta sammanhang mest betydelsefulla? Tala gärna med de erfarna personer som sitter i pensionärsorganisationernas styrelser, Sture Thun. Jag tycker att det är angeläget att konstitutionsutskottet också lyssnar till dem. Jag yrkar än en gång bifall till motionen. Jag vill anmäla att jag inte kommer att begära omröstning, men jag förutsätter att konstitutionsutskottet när denna fråga kommer tillbaka — vilket den gör — ägnar den en grundligare uppmärksamhet än som nu har skett. Förr eller senare måste i vår demokrati dessa diskriminerande bestämmelser tas bort.